Herr talman! Av utskottsutlåtandet framgår att frågan om sänkt pensionsålder behandlats av riksdagen varje år under 1960-talet. Centerpartiet har år efter år drivit denna jämlikhetsoch rättvisefråga utan att vinna riksdagens gehör. Motionerna har avslagits med olika motiveringar. Skälen för våra krav på sänkt pensionsålder grundar sig på den uppfattningen att den nuvarande ordningen är orättvis mot de människor som har tungt arbete och oftast låga inkomster. Den nuvarande 67-årsgränsen anser vi är för hög för åtskilliga arbetstagare med hänsyn till de krav som ställs på individen. Men det är inte bara vi motionärer som anser att det nuvarande systemet att dela upp svenska folket så, att den ena delen har hög pensionsålder medan den andra delen har ett par eller flera års lägre pensionsålder, är felaktigt. Detta förhållande upplevs i dag av en stor del av svenska folket som en orättvisa, och kravet på en sänkning av pensionsåldern har fått bred anslutning. Detta är förmodligen också anledningen till att vid denna riksdag flera motioner väckts med krav på sänkt pensionsålder. Devisen om jämlikhet under förra valrörelsen tog allmänheten på allvar, och vi minns litet var den devis som LO hade på sin affisch: Ett rättvisare samhälle — LO driver på. Nu anser många att det är riksdagens sak att infria löftena och göra de rätta avvägningarna för att åstadkomma större rättvisa och jämlikhet i reformarbetet. Som jag nämnde har det vid denna riksdag väckts flera motioner i frågan. Bl. a. har LO-mannen Yngve Persson i första kammaren tillsammans med ett flertal av sina partikamrater följt upp detta krav i en motion om sänkt pensionsålder. Även i denna kammare har ett flertal socialdemokrater skrivit under den motionen. Dessa motionskrav har emellertid inte vunnit någon anslut ning från de socialdemokratiska ledamöterna i andra lagutskottet, trots att en del av dessa har undertecknat herr Yngve Perssons motion. Motiveringarna för ett avstyrkande av detta motionskrav har under årens lopp varit olika.

När vi tar del av utskottets skrivning i år märker vi en viss glidning och en något positivare inställning — det vill jag medge. Men utskottet skriver på s. 20 i sitt utlåtande: »Utskottet är med hänsyn härtill inte berett att i dagens läge förorda en sänkt pensionsålder för alla försäkrade. När tillgängliga resurser medger en sådan reform, kan en utredning av de lagstiftningsfrågor som hänger samman därmed med all sannolikhet klaras av på förhållandevis kort tid. Att såsom en förberedelseåtgärd redan i dag sätta igång en utredning kan därför inte anses motiverat.

Det är vidare rätt intressant att jämföra vad utskottet skriver om den tid en sådan här utredning kan kräva med vad Aftonbladet i början av detta år skrev, att en utredning av denna fråga skulle ta flera år i anspråk. Utskottet har i år fört in ett argument som jag tycker är litet märkligt, nämligen detia att om reformen får dröja ytterligare en tid, så hinner också tilläggspensioneringen byggas ut. Därmed har man sagt, att de människor som har det hårdaste arbetet och de lägsta inkomsterna skall jobba fram till 67 års ålder för att få en någorlunda hygglig pension. Jag efterlyser jämlikhetsoch rättvisetanken i detta utskottets uttalande. Även om vi får en sänkning av pensionsåldern till 65 år så bör naturligtvis den som vill få göra ett förtida pensionsuttag på samma sätt som sker med de reduceringsregler som nu gäller, och den som vill stanna kvar i arbetet efter den fastställda pensionsåldern skall få ett tillägg med 0,6 procent per månad. Därmed tycker jag att utskottets resonemang på denna punkt kan avfärdas såsom icke relevant i en saklig diskussion. Utskottet har i sitt utlåtande även behandlat motioner som tar upp frågan om en sänkt pensionsålder för vissa grupper. Från centerpartiets sida har vi inte anslutit oss till dessa tankegångar. Vi har nämligen den uppfattningen att det på detta område är mycket svårt att uppnå rättvisa och riktiga avgränsningar på lagstiftningsvägen och att det bästa är att genomföra en generell sänkning för att sedan i de fall, där detta är möjligt och lämpligt, på andra sätt försöka åstadkomma en sänkning av pensionsåldern för dessa grupper. Detta är anledningen till att vi inte har anslutit oss till. reservationen på denna punkt. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen nr 1 till andra lagutskottets utlåtande nr 20.

Herr talman! För att kunna göra en "iktig bedömning av reservanternas krav på en utredning av en allmän sänkning av pensionsåldern tarvas en mycket kort historisk resumé av pensionsfrågan. Men, ärade kammarledamöter, denna historiska återblick lovar jag inte skall bli av Lundbergsk omfattning. Såvitt man känner till var liberalen Adolf Hedin den första politiker som motionsvägen föreslog genomförande av en allmän ålderspension här i landet. Det var i slutet av 1800-talet, men förslaget ledde inte då till någon åtgärd. I december 1907 tillsatte den första Lindmanska ministären en utredning för att avgiva förslag till allmän ålderdomsoch invaliditetsförsäkring. Efter drygt tre års arbete fick utredningen ett brev från den konservative civilministern Hugo Hamilton med uppmaning att om möjligt påskynda arbetet därför att Sverige, som varit ett av de första länderna i världen att väcka tanken på en social åldersförsäkring, numera höll på att bli akterseglat på det området. Brevet föranledde en liten skärmytsling mellan Hamilton och Hjalmar Branting som satt med i utredningen, därför att denne beskyllde Hamilton för att ha skrivit brevet av valtaktiska skäl. De politiska argumenten, herr talman, har gått orubbade genom de 60 åren, ty samma argument möter i dag dem som vill sänka pensionsåldern. Politisk argumenteringskonst torde vara den mest konservativa som existerar. Utredningen blev färdig först i november 1912, men det var ju också en stor sak det gällde. Den Staaffska ministärens proposition byggde i huvudsak på utredningens förslag, men under utskottsbehandlingen gjordes vissa ändringar, där särskilt högerns representanter såg till att inte stora delar av svenska folket ställdes utanför pensionsreformen. Gunnar <:Heckschers ATP-utspel 1964 hade alltså en historisk parallell. När = folkpensioneringen klubbades den 21 maj 1913 hade konservativa och liberala politiker genomdrivit den störs ta sociala och ekonomiska reform som kanske någonsin beslutats av riksdagen. Högsta möjliga pensionsbelopp blev för ensamstående 423 kronor och för äkta makar 616 kronor om året. Dessa belopp får ses mot bakgrunden av att en arbetares årsinkomst på den tiden var mellan 500 kronor och 800 kronor. Pensionen var alltså en betydande del av årsinkomsten på den tiden. Man bör också komma ihåg att 1913 var statens inkomster av alla skatter och acciser sammanlagt endast 57 miljoner kronor. Det fanns endast 168 000 personer eller sju procent av alla löntagare och företagare i hela landet som hade mer än 100 kronor i månaden. Inte nog med detta; mitt under brinnande världskrig med stora prishöjningar som följd genomfördes kraftiga höjningar av folkpensionen så att denna 1919 hade fördubblats och 1921 hade trefaldigats till 1848 kronor om året. Herr talman! Med hänsyn till de resurser som då stod till förfogande framstår beslutet 1913 om en allmän folkpensionering som en verkligt storslagen och djärv social och ekonomisk satsning, gentemot vilken dagens aktuella fråga ter sig som en ganska liten reform, då det i första hand gäller en sänkning av pensionsåldern med kanske ett år till en kostnad av cirka 300 miljoner kronor. Utskottsmajoriteten bör nog tala försiktigt om kostnadsskälet, ty en pensionsreform kan genomföras med viss valfrihet, och den har säkert också många ekonomiska plusfaktorer t.ex. i form av ökad effektivitet i näringslivet, minskad sjuklighet hos de äldre och en avlastning för arbetsmarknadsverket genom en något snabbare omsättning av arbetskraft. Vad dessa plusfaktorer betyder i kronor är självfallet omöjligt att beräkna, men vi skall inte underskatta dem. Varför pensionsåldern år 1912 av utredningen sattes till just 67 år är det ingen i dag som vet med säkerhet, men några direkt försäkringstekniska eller försäkringsmatematiska beräkningar torde inte ha bestämt valet av just 67 år som pensionsålder. En av våra mest framstående försäkringsexperter har hävdat, att den som föreslog 67 år inte tyckte om jämna tal. Därmed torde 67 årsåldern te sig mindre helig för våra dagars politiker. En plausibel förklaring till de 67 åren torde dock vara att statstjänstemännen redan då hade 65 år som pensionsålder med rätt att begära att få kvarstå ytterligare två år i tjänst — därav de 67 åren. Många statstjänstemän i civil tjänst fick sin pensionsålder sänkt till 65 år redan den 17 oktober 1823 — detta sagt som ett kuriosum, herr talman. Folkpensionen var från början tänkt som en pension för arbetare i privat tjänst och skulle någorlunda jämställa dessa med statstjänarna i trygghetshänseende. Benämningen var också från början arbetarpension, även om förslaget kom att omfatta i princip alla kategorier utom statstjänstemännen. Skillnaden mellan de två systemen som tillskapades i seklets början — 65 år för vissa löntagare, med rätt att begära två års förlängning av tjänstetiden, och 67 år för andra löntagare — har dessutom förstärkts på senare år t.ex. genom påtvingat förtida uttag vid 65 år, som då medför reducerat pensionsbelopp på livstid. Min bestämda uppfattning, herr talman, är att den snabba tekniska utveckling, som nu bryter fram inte minst på den automatiska databehandlingens område, kommer att göra överfull sysselsättning mindre trolig i framtiden. Jag anser därför, att en snabbare arbetskraftsomsättning måste ligga i alla parters intresse, inte minst med hänsyn till att den tekniska utvecklingen inte bara spar på muskelkraften utan också ökar den psykiska påfrestningen. Att hålla en del äldre kvar i produktionen, vilka kanske inte längre orkar med arbets takten, samtidigt som många unga arbetslösa måste gå i dyrbara beredskapsarbeten, ter sig både inhumant och ekonomiskt oklokt. Länsarbetsnämnden i Örebro län publicerade häromdagen en PM av vilken framgår att åldersfördelningen bland de arbetslösa är mycket ogynnsam i Örebro län.

Litet längre fram i denna PM konstateras ånyo att genomsnittsåldern hos de arbetslösa i länet är mycket otillfredsställande. Det framgår av en tabell att den 10 mars i år var 281 av skofabriksarbetarnas kassamedlemmar arbetslösa, och av dessa var inte mindre än 174, eller 62 procent, över 60 år. En tidigare pensionering, ärade kammarledamöter, skulle alltså bara innebära att en stor del av äldrestödet till de arbetslösa omflyttades till pensionskostnader — det kanske vi bör hålla i minnet. Låt mig även säga att ökade individuella möjligheter till förtidspension, som utskottet talar om, inte är ett alternativ, utan ett komplement, till en sänkt pensionsålder, vid vilken nivå denna än bestämmes. Sedan en utredning 1912 bestämt pensionsåldern till 67 år har mycket hänt. Den tyska folkpensionen, som låg till grund för utredningens förslag, hade då 70 år som pensionsålder. Sedan dess har tyskarna sänkt pensionsåldern till 65 år, och en rad andra europeiska länder har bestämt pensionsåldern till mellan 60 och 65 år. Under denna månad kommer det italienska parlamentet att slutbehandla en pensionsreform som inne bär att folkpensionsåldern blir 65 år. I Frankrike är den satt vid 60 år, men då får man bara 20 procent av medelinkomsten i pension. De flesta i Frankrike tar pension vid 65 års ålder, och då får de full pension, 40 procent av sin inkomst, vilket väl ungefär motsvarar den svenska pensionsnivån. Även det enskilda näringslivet och dess tjänstemannaorganisationer har liksom tidigare statstjänstemännen ansett att 65 år är en lämplig ålder att börja njuta sitt livs otium. Därför har man avtalat om ett system som fyller luckan mellan 65 och 67 år, nämligen ITP-systemet, som sedan 1960 finansieras av näringslivet genom avsättning till pensionsstiftelser inom ramen för FPG och PRI-systemet. Detta system skulle alltså avlastas betydande kostnader vid en sänkt pensionsålder. En utredning som finge djuploda dessa frågor skulle säkert kunna finna en för alla parter acceptabel lösning av problemet. Ytterst gäller det bara, herr talman, olika sätt att fördela arbetstiden under en livsperiod. I år har vi sänkt arbetstiden med två och en halv timmar i veckan till en kostnad för näringslivet på över 1 miljard kronor. Ingen har protesterat. Det talas om att göra samma sak igen 1970. Slår vi ut arbetstiden på veckans eller årets totala timantal, finner vi att de flesta löntagarna arbetar drygt ett och ett halvt dygn i veckan eller två och en halv månad på året — resten sover man eller har fritt. Näringslivets kapitalkostnader för maskiner och fastigheter blir allt större samtidigt som vi lagstiftningsvägen fortsätter att plottra sönder arbetsdagen och arbetsveckan. Skall vi fortsätta så eller göra en rejäl sänkning av arbetstiden i slutet av en människas arbetsperiod? I ungdomen och medelåldern går arbetet lätt och är roligt, men det är tyngre uppe i 60-årsåldern för många. Är det inte bättre att sätta in arbetstidsförkortningen i detta skede av produktionstiden? Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 3.

Herr talman!

Dessutom yrkas att en utredning tillsätts för att överse samtliga regler inom förtidspensioneringen, syftande till att åstadkomma ytterligare rörlighet i fråga om pensionsåldern med vidgade möjligheter att efter individuell prövning erhålla tidigare pension. Vidare bör frågan om en allmänt sänkt pensionsålder göras till föremål för en särskild utredning. Från vårt håll har sedan åtskilliga år tillbaka krävts åtgärder för att en tidigare pensionering av vissa yrkesgrupper med särskilt påfrestande arbete skulle kunna genomföras. Efter förra årets riksdagsbeslut utfärdades bestämmelser om att kontantunderstöd under särskilda förutsättningar skulle kunna utgå till äldre människor som inte nått pensionsåldern men som har uppenbara svårigheter att få arbete av sådant slag som de orkade med, det s.k. äldrestödet. Denna reform har trots brister visat sig vara ytterst betydelsefull. Emellertid kvarstår trots detta stora problem för de grupper som har tunga och krävande arbeten att klara de sista åren före nuvarande folkpensionsålderns inträde. Föregående års riksdag beslutade om en utredning om att gruvarbetare under jord skulle beredas tidigare pensionering. Från vårt häll anser vi det naturligt att sedan detta utredningsarbete slutförts skall frågan om andra utsatta gruppers pensionsförhållanden även utredas. Utskottet har framhållit att det erbjuder betydande svårigheter att variera pensionsåldern efter olika yrkesgruppers behov. Det är alldeles riktigt, men vi anser trots det, att endast en utredning kan utvisa huruvida det inte kan föreligga praktiska möjligheter att finna lösningar efter den linjen. I fjolårets remissdebatt om gruvarbetarnas pensionsfråga framfördes också här i kammaren från flera håll önskemål om en sådan utredning. Vårt andra yrkande om en översyn av reglerna för förtidspensioneringen har mött positivt gensvar. Regeringen har gett riksförsäkringsverket i uppdrag att snabbt utreda och komma med förslag, och utredningsdirektiven synes i stort motsvara de i motionerna framförda önskemålen. Vad som dessutom är värt att betona är att reglerna måste få en generösare utformning, varvid den försäkrades försörjningsförmåga tillmäts avgörande betydelse vid bedömningen. Därvid borde de partiellt invalidiserades problem kunna beaktas. Vi anser att de två problem som jag nu berört är ytterst angelägna och måste lösas utan dröjsmål. Enligt vår åsikt måste de få förtur i pensionsarbetet. Men även frågan om en sänkning av normalpensionsåldern för folkpension och ATP är viktig. Som redan framhållits talar vägande rättviseskäl för en sänkning av pensionsåldern, så att den närmare överensstämmer med de övriga bestämmelser för pensionering som redan tillämpas för en mycket stor del av de anställda i statlig och kommunal tjänst liksom också det privata näringslivet. Den av oss förordade utredningen bör lägga fram en tidsplan för genomförandet av reformen under hänsynstagande till andra viktiga anspråk som måste beaktas vid resursfördelningen. Vi anser frågan vara stor och angelägen och menar att den har så många förgreningar, att tiden nu kan vara inne att på börja en särskild utredning om hela problemkomplexet. I vår reservation har vi visat på en rad frågeställningar och problem som en sådan utredning måste lösa, men jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att gå igenom dem. Jag vill bara ta upp ett av spörsmålen. Övergångsbestämmelserna för att skapa rättvisa mellan tidigare pensionärer och de nya grupperna måste bli riktiga. Vi vet ju hur ofta vi diskuterat här i kammaren om de s.k. övergångsänkornas problem. Härvidlag måste utredningen lämna klara förslag i förebyggande syfte. Till sist vill jag understryka att en sänkning av pensionsåldern inte får försvåra för dem, som så önskar, att kvarstå i arbete. Målet måste vara att öka valfriheten, så att äldre människor får större möjligheter att själva avgöra hur de vill ordna sitt liv. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 4 som fogats till andra lagutskottets utlåtande nr 20.

Herr talman! Sjukvårdshuvudmännen tillhandahåller sedan lång tid hjälpmedel åt handikappade. Deras hjälpverksamhet avser ordination, utprovning, träning, prövning, anpassning, information, rådgivning, instruktion, demonstration, utlåning, tillverkning och reparation. Utvecklingen har lett till att hjälpmedelsverksamheten blvit alltmer omfattande, hjälpmedlen allt fler och alltmer komplicerade. Det är svårt för de handikappade att få kännedom om hjälpmedlen, hur de tillhandahålls och används och vilka förmåner samhället erbjuder på hjälpmedelsområdet. I syfte att knyta samman forskningsoch utvecklingsarbetet med den praktiska tillämpningen av nådda resultat och deras tillgodogörande för de handikappade beslutade föregående års riksdag att ett handikappinstitut skulle inrättas. Departementschefen framhöll då att det skulle ankomma på sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsorgan att 1okalt i sjukvårdsområdena bedriva informationsverksamhet. Denna ansågs ha stor betydelse både för de handikappade och för den personal som arbetar på hjälpmedelsområdet. Handikappinstitutet borde till ledning för denna verksamhet ställa information till sjukvårdshuvudmännens förfogande. Institutet borde också stå till tjänst med råd och upplysning åt dem som berörs av hjälpmedelsverksamheten. Riksdagen beslutade också att ett enhetligt bidragssystem för olika typer av hjälpmedel skulle införas fr.o.m. den 1 juli 1968. I samband härmed genomfördes förbättringar när det gäller möjligheterna att få hjälpmedel med statsbidrag. Bl.a. gavs åt sjukvårdshuvudmännen i enlighet med handikapputredningens förslag möjlighet att få statsbidrag för anskaffande av hörapparater enligt samma grunder som gäller för övriga hjälpmedel. Av aktuella uppgifter i pressen om direktförsäljning av hörapparater via annonser och specialdemonstrationer i enskilda firmors regi att döma är informationen om att samhället ställer dessa hjälpmedel gratis till förfogande bristfällig. Veterligen förekommer inte direktförsäljning utan ordination och utprovning av andra typer av hjälpmedel för handikappade, men den uppmärksammade direktförsäljningen av hörapparater ger anledning förmoda att informationen till allmänheten om möjligheterna att erhålla hjälpmedel över huvud taget är otillräcklig. Med hänvisning till det anförda hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för socialdepartementet få ställa följande fråga: Anser statsrådet att informationen till allmänheten om möjligheterna för handikappade att erhålla hjälpmedel nu är tillfredsställande?

Herr talman! Till att börja med vill jag konstatera att förevarande utskottsutlåtande skiljer sig fördelaktigt från tidigare utlåtanden i samma fråga. Motståndet mot kravet om sänkt pensionsålder mjuknar. När riksdagen i höstas beslöt att utreda frågan om tidigare pensionering av underjordsarbetande gruvarbetare sade utskottets talesman att — givetvis utan tidsutdräkt för gruvarbetarnas del — det kunde tänkas att frågan om tidigare pensionering också för andra jämförbara grupper blir föremål för utredning. Detta är bra, och det visar att opinionen från löntagarna och de många framstötarna i riksdagen ger resultat. Men om man också kan notera detta positiva drag, kvarstår ändå att utskottet alltjämt skjuter det välmotiverade kravet om sänkt pensionsålder på framtiden. Eftersom utskottet anser att en fråga som denna när resurserna så medger kan utredas på förhållandevis kort tid, måste den vaga hållningen tolkas så att utskottet vill uppskjuta frågan till en obestämd framtid. Dettå reagerar vi emot. I vårt motionspar hänvisar vi till en rad andra länder, där man har lägre pensionsålder. Inställer sig inte frågan hur det kan komma sig att ett socialt föregångsland, som man så ofta hävdar att Sverige är, i detta avseende skall befinna sig så långt på efterkälken att man i dag, med vår pressande arbetstakt, inte ens kan ange ett perspektiv? Hur kommer det sig att man i jäm likhetsdebatten, som i dessa dagar så starkt skjuts i förgrunden, vill utesluta denna fråga? Man gör det åtminstone på det s.k. politiskt ansvariga planet i debatten — i övrigt saknas som bekant inte radikala tongångar. Men detta får ju värde först när radikalismen förbinds med konkreta handlingar. I vår motion gör vi en hänvisning till att man liksom när det gäller arbetstidsförkortningen åtminstone borde komma fram till en tidplan för reformens genomförande. Herr talman! I vårt motionspar I: 15 och II: 18 aktualiserar vi också en utredning om rörlig pensionsålder, eventuellt genom reformering av förtida uttag av ålderspension, eftersom vi inte anser att frågan behöver stå om antingen sänkt pensionsålder eller en rörlig sådan. Denna fråga har också aktualiserats av LO i en skrivelse till regeringen och av LO-chefen Arne Geijer i årets remissdebatt. LO-skrivelsen innehåller dels förslag om att förbättra den nuvarande förtidspensioneringen, dels om att införa en »särskild förtidspensionering». Vi delar uppfattningen att det är befogat att reformera bestämmelserna om förtidspensioneringen, och än mer är en reformering nödvändig när det gäller bestämmelsernas tillämpning. Har arbetsförmågan helt eller till 5/6 gått förlorad, ges hel förtidspension. 'Om den anses ha miskat med 2 6 utgår 2 3 utgår pension med endast 1/3 av hel förtidspension. LO begär att halv arbetsförmåga skall berättiga till halv förtidspension. Man lägger då större vikt vid arbetsinvaliditeten och håller inte så strikt på den medicinska aspekten. LO:s andra förslag innebär att »särskild förtidspension» skall kunna utgå till arbetstagare redan vid 63 års ålder och att den då skall motsvara hel förtidspension. Det är vår uppfattning att såväl LO förslagen som våra motionsyrkanden bör kunna ligga till grund för utformningen av en acceptabel lösning. Men vi har vissa betänkligheter mot LO förslagets betoning av att de arbetsmarknadsmässiga faktorerna måste vara bestämmande. Jag citerar ur LO skrivelsen: »Avgörande vid pensionsbedömningen måste vara huruvida arbetstagaren kan fungera vid sin arbetssituation eller ej. Ett annat kriterium för behov av särskild förtidspensionering är om arbetstagaren under lång tid varit arbetslös utan att ha kunnat erbjudas ett lämpligt stadigvarande arbete. även personer som i samband med strukturomvandling och teknisk förändring i arbetslivet har svårt att finna lämpliga arbeten bör ha samma rätt.» I och för sig är det inget att invända mot att hänsyn tages till problem som uppkommit av arbetsmarknadspolitiska förhållanden och som har verkan speciellt för områden med s.k. undersysselsättning. Men om reformen begränsas till att lösa de nämnda problemen, så svarar inte detta mot syftet med en reform om lägre pensionering av sysselsatta inom tunga och pressande arbeten. Tidningen Arbetet är också inne på liknande tankegångar när den skriver: »Den väg LO anvisar kan också bidra till att vi får en uppmjukning i den alltför starka fixeringen vid att pensionsåldern är 67 år. Det här är en långt angelägnare reform än att generellt sänka pensionsåldern.» Det återstår alltså att se om farhågorna för en sådan begränsning är berättigade. Men frågan inställer sig: Måste inte en tidigare pensionering vara lika angelägen för byggnads-, anläggnings-, stuveriarbetare och andra inom hårda och slitsamma yrken även i tätortsregionerna, där ingen utpräglad arbetslöshet råder, d.v.s. även om inte speciellt »arbetsmarknadsmässiga faktorer» kan åberopas. Det blir naturligtvis tillfälle att ta ställning till resultatet av den utredning riksförsäkringsverket på regeringens uppdrag skall verkställa när detta föreligger. Men såväl den starka betoningen på hänsynstagandet till de »arbetsmarknadsmässiga faktorerna» i LO skrivelsen som exempelvis formuleringen i den regeringen närstående tidningen Arbetet om »en liten uppmjukning» ger anledning till farhågor. Vidgad rätt till förtidspensionering bör, enligt vår mening, ges den innebörd som vpk-motionen gett uttryck åt. Om detta uppnås genom reformering av lagen om förtida pensionsuttag eller genom utsträckt förtidspensionering är en formsak. I motionsparet 1:47 och II:53 tar vi upp ett krav om rätt för person att komma i åtnjutande av hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg även om vederbörande uppbär förtida pensionsuttag. Utskottet avstyrker motionen men tycks ha tappat bort motiveringen för avslagsyrkandet. Det kan jag förstå. Det är nämligen enligt min mening svårt att finna en rimlig motivering för ett sådant avslag. Varför har de något mer än 28000 pensionärer som gjort förtida uttag tagit detta steg? Till en början var man nog oklar om konsekvenserna på grund av bristfällig information. Sedan har det blivit bättre med upplysningen om att konsekvensen blir reducerad pension för hela den återstående livstiden. Och nu — om ett framlagt regeringsförslag vinner bifall — blir det också reducerade pensionstillskott. Naturligtvis är orsaken till att man gör dessa förtida uttag att man inte ser någon annan utväg. Man är inte sjuk i den meningen att förtidspensionering kan ifrågakomma, men man är utsliten. Varför skall inte situationen för en sådan människa jämställas med situationen för en pensionär med full pension, som — om inga hinder beträffande inkomst och annat finns — får bostadstillägg? Det är som bekant kommunerna som bekostar bostadstillläggen. Vad finns för anledning att lägga lagliga hinder i vägen för kommunerna att bevilja denna lilla grupp pensionstagare bostadstillägg? Herr talman! Alla de riksdagsmotioner som har väckts under årens lopp om sänkt pensionsålder har avvisats med hänvisning till kostnaderna. Även i årets remissdebatt åberopade finansministern de cirka 800 miljoner kronor som en sänkning av pensionsåldern till 65 år skulle medföra. Samtidigt spelar man ut pensionärerna mot övriga medborgare och menar, att om pensionsåldern sänks kan det inte bli tal om förbättring av den nu utgående folkpensionen. Men nog förefaller det rimligt att man — som jag redan påpekat — åtminstone skulle besluta om en plan för reformens genomförande. I det sammanhanget vill jag bara uttala förhoppningen att tidsplanen inte blir lika utdragen som den varit beträffande 40-timmarsveckan. Men invändningarna om kostnaderna dämpar inte opinionen för en sänkt pensionsålder. Detta hänger säkerligen samman med den ökade arbetstakten och den allt hårdare pressen i arbetslivet. I ett utlåtande från Svenska träindustriarbetareförbundets kongress 1968 om sänkning av pensionsåldern till 65 år heter det: »När det gäller samhällsekonomin, kan de nu missgynnade inte i alla tider ta på sig ett exklusivt ansvar för denna.» Vi delar helt den uppfattningen. Vårt krav om sänkning av den allmänna pensionsåldern har tagits upp i reservationen 1 vid A i utskottets hemställan av herrar Eric Carlsson och Larsson i Öskevik. Jag avstår därför från att yrka bifall till det första delyrkandet i våra motioner I: 15 och II:18 och kommer att stödja nämnda reservation. redning rörande formerna för en rörlig pensionsålder etc., har — sedan vår motion inlämnades — utredningsuppdraget i anledning av den LO-skrivelse jag nämnt lämnats till riksförsäkringsverket. Jag kan med hänvisning till detta också avstå från att ställa något särskilt yrkande i denna del. — Däremot vill jag, herr talman, yrka bifall till motionerna I:47 och II: 53.

Herr talman! Det aktuella utskottsutlåtandet behandlar ett knippe motioner — inte mindre än tio stycken — vilka samtliga har den gemensamma nämnaren att de syftar till en lagstadgad sänkning av pensionsåldern, dels för alla medborgare, dels för vissa yrkesgrupper, dels för förtidspensionering och förtida uttag. Några av de frågor som aktualiserats i motionerna har, såsom också tidigare har sagts, varit föremål för behandling i kammaren förut. Nyheterna är inte så många som antalet motioner kan ge ett intryck av. Motionsyrkandena, framför allt pensionssystemets funktion och delvis även motiveringarna, har redovisats i utskottets utlåtande, och därtill har motionärerna och reservanterna själva utförligt redovisat sina förslag. Jag har därför ingen anledning att närmare beröra de olika motionerna och innehållet i de yrkanden som där har framförts. Dessutom har herr Ringaby bidragit med en rätt utförlig historieskrivning. Om denna skall jag inte säga mycket annat än att jag ber att få komplettera honom på en enda punkt. Denna gäller tilläggspensioneringen. Det var socialdemokraten herr Åkerström som framlade den första motionen om en utredning om tilläggspensionering. Detta hade herr Ringaby tydligen inte observerat. Därtill kan man säga att det nog verkade som om herr Ringaby hade den uppfattningen att de pensionsförmåner som man beslutat om var rätt goda vid det tillfället. Här måste ändå replikeras att det pensionsbelopp man till att börja med fastställde var mycket obetydligt i jämförelse med de pensioner som utgår för närvarande. För att återgå till utskottsutlåtandet kan sägas att meningsbrytningarna inom utskottet tagit sig utryck däri att fyra motiverade reservationer och en blank reservation har fogats till utskottets utlåtande. Det kan också noteras att meningarna inom dels moderata samlingspartiet, dels folkpartiet har brutit sig i utskottet. Jag vet inte om man har fallit offer för vårt tvåkammarsystem, men faktum är att förstakammarledamöterna från dessa två partier inte har satt sina namn under de här reservationerna. Herr talman! Jag skall först säga några ord om de tre första reservationerna, som rör frågan om en allmän sänkning av pensionsåldern. Yrkandena i samtliga dessa reservationer är ju likartade, men herr Ringaby anser i sin reservation att utredningen skall vara förutsättningslös och skiljer sig därigenom i viss mån principiellt från de två andra reservationerna. Motiveringarna däremot är kanske något mer skiljaktiga. Man kanske kan vara en smula förvånad över att det här har kommit en reservation från folkpartihåll, eftersom folkpartiet i sin partimotion inte har krävt någon sänkning av pensionsåldern; däremot finns det en enskild folkpartimotion som kräver sådan sänkning. Man kan väl sålunda säga att herrar Österdahl och Jönsson i Ingemarsgården har en halvgardering på denna punkt. Herr talman! Utskottsmajoriteten har inte ansett sig kunna biträda motionsyrkande rörande frågan om sänkt pensionsålder. Nu har det ju i polemiken från denna talarstol tidigare antytts att andra lagutskottet skulle vara motstån dare till en allmän sänkning av folkpensionsåldern. Det är ingalunda fallet. I och för sig hyser vi inte någon som helst motvilja mot en sänkning av pensionsåldern för dem som inte har någon möjlighet att gå i pension före 67 års ålder. Vi skulle gärna se att detta vore möjligt, och den som har läst utskottsutlåtandet kan också konstatera att utskottmajoritetens synpunkter där har kommit till uttryck. Om vi hade möjlighet att behandla dessa frågor utan hänsyn till kostnaderna, skulle vi säkerligen kunna fatta ett enhälligt beslut, men det gäller ju också här — som utskottet har påpekat — en så kostnadskrävande reform att den inte kan genomföras särdeles snabbt och säkerligen måste ske i etapper. Herr Ringaby har tidigare varit inne på kostnaderna och har ansett att utskottet bör tala rätt tyst om dem. Han har pekat på vissa besparingar som skulle kunna göras. Nu är det väl inte särdeles enkelt att beräkna de totala kostnaderna för en sådan här reform. Jag vill gärna instämma i att det visst är möjligt och visst är riktigt att en del besparingar kan göras bl.a. när det gäller sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, det äldre pensionsstödet och förtidspensionen, men bortsett därifrån blir ändå kostnaderna höga. Det har ju nämnts i debatten att kostnaderna är av storleksordningen 800 miljoner kronor för en sänkning av pensionsåldern med två år. Både motionärerna och reservanterna är medvetna om att kostnaderna är så höga att reformen inte nu kan genomföras, men jag tycker ändå att man har tagit på kostnadsfrågan med ganska lätt hand. I centerpartireservationen sägs att kostnaderna inte får inverka på andra pensionsreformer. Jag tycker inte att det stämmer riktigt bra överens med vad herr Gustavsson i Alvesta sade i sitt anförande, nämligen att det alltid har varit centerpartiets ståndpunkt att man måste väga denna reform mot öv riga reformer. Det är också utskottets ståndpunkt, men det stämmer inte med vad som sägs i reservationen. I folkpartireservationen — om jag kan kalla den så — för man in ett nytt och ganska underligt resonemang. Reservanterna har nu upptäckt att om man genomför en sänkning av pensionsåldern och därmed eliminerar ett orättvist förhållande, uppkommer en ny orättvisa nämligen gentemot de pensionärer som redan gått i pension vid 67 år. Herr Jönsson i Ingemarsgården har redan reserverat sig för att det inte får uppstå någon ny grupp av »övergångsänkor». Slutsatsen av herr Jönssons resonemang blir ju att de som redan har pensionerats måste kompenseras genom ett extra tillägg utöver vad de kommer att få enligt regeringens proposition i frågan. Det skall så att säga bli tillägg på tillägg — eller tårta på tårta, om man vill uttrycka det på det sättet. Detta resonemang gör inte precis frågan enklare, och inte heller blir reformen billigare. Det kan naturligtvis vara populärt att presentera svenska folket sådana fina förslag, men man kan inte komma ifrån räkningen; den måste betalas, och det kanske är mindre populärt. Om man satsar så många miljoner: på en enda reform, ligger det väl i sakens natur att också andra angelägna reformer kan få vänta. Jag tror inte det är så lätt att skaka fram pengarna — det är ju inga småslantar det rör sig om.

Om man nu är överens om dessa två ting, varför kan man då inte vara överens om en utredning? Ja, vad är det egentligen som skall utredas? Det är väl i stort sett de lagtekniska frågorna, och även om de är ganska många, tror jag inte att en sådan utredning behöver ta så lång tid — den kanske kan bli klar på ett halvår eller så. Vi hyser väl alla den förhoppningen att det inte skall dröja alltför länge innan vi har de ekonomiska resurserna för att genomföra denna reform, och när vi väl har kommit i den situationen tror jag att den kan genomföras ganska snabbt. Det är säkerligen inte nödvändigt att göra några längre utredningar. Låt mig också, herr talman, i detta sammanhang nämna en annan sak som inte saknar betydelse. Vi har ju ännu inte vuxit in i systemet. Det fordras en övergångstid av 20 år innan ATP-systemet har fått sin fulla verkan. Det dröjer alltså åtskilliga år innan någon kan få full pension från ATP. Sänker man pensionsåldern med två år, som här har föreslagits, blir följden den att ytterligare två årsklasser inte hinner intjäna full pension. Det är ett förhållande som också komplicerar det hela. Det går ut över folkpensionärerna själva i form av lägre pensioner. Vad som framförs i reservation 4 av herrar Österdahl och Jönsson i Ingemarsgården är riktigt så till vida att det finns yrken där människorna utsätts för stora påfrestningar. Det finns fortfarande kvar tunga och fysiskt krävande arbetsuppgifter; därom råder inga delade meningar. Jag tänker då i första hand på skogsarbetarna — gruvarbetare under jord får väl anses stå utanför dagens diskussion. Jag tror att det är en riktig beskrivning av det hårda arbetet i skogen som lämnas i den av några socialdemokratiska kammarledamöter undertecknade motionen i frågan. Den har väckts av herr Stadling i första kammaren. Jag vill instämma i de synpunkter som förts fram i motionen beträffande önskemålet om flexibel pensionsålder, även om jag har den uppfattningen att detta också bör gälla andra än skogsarbetarna. Jag tror att det skulle vara betydelsefullt, om man kunde skapa ett system med en rörligare pensionsålder, och LO:s skrivelse och förslag, som fru Marklund har redogjort för och som jag därför kanske saknar anledning att gå närmare in på, innebär en viss rörlighet, i varje fall nedåt. Människorna åldras ju olika, på rent biologiska grunder. Därtill kommer att de i sin dagliga gärning utsätts för olika grader av förslitning, och det är väl dessa förhållanden som Landsorganisationen har tagit sikte på, när den kommit med sin framställning. Om man lagstiftningsvägen skall garantera vissa grupper lägre pensionsålder än andra, stöter man på svårbemästrade problem. Med undantag av underjordsarbetarna, som på grund av arbetets art är ganska lätta att avgränsa, är dessa grupper tydligen ändå rätt svåra att ringa in. Utredningar och experter har tidigare brottats med dessa frågor, men de har inte kunnat komma fram till någon tillfredsställande lösning, och det är i stort sett avgränsningsproblemen som de har stupat på. Det kan nämnas att 1958 års socialförsäkringskommitté, som 1959 fick i uppdrag att utreda frågan om sänkt pensionsålder för arbetstagare i pressande yrken, inte lyckades med den uppgiften. Inte heller den utredningen lyckades som hade att utreda frågan om förkortning av arbetstiden från 48 timmar, likaledes för yrkesgrupper med tunga och pressande jobb. Till den sistnämnda utredningen gjordes ett 80-tal framställningar rörande grupper som borde få kortare arbetstid, vilket också har redovisats i utskottsutlåtandet. Utredningen konstaterar att det inte var möjligt att tillmötesgå dessa många önskemål och att det inte heller var möjligt att göra någon bedömning — med några undantag när — av vilka som borde komma i fråga. Undantagen utgjordes just av gruvarbetare under jord, nattarbetare, skiftarbetare och operationssköterskor. Ingen vill bestrida att det i dessa yrken förekommer påfrestningar. Det är naturligtvis även riktigt vad herr Gustavsson i Alvesta sade, att de som har de fysiskt sett tyngsta jobben ofta har den högsta pensionsåldern. Den saken är vi överens om. Men meningarna är delade i fråga om hur vi bör tackla dessa problem för att åstadkomma en tillfredsställande lösning. Kollektivavtalsvägen, som i många sammanhang har förordats, står alltid öppen. Jag är villig att erkänna att även den vägen har många stötestenar, men det är en av de vägar som andra lagutskottet förra året hänvisade till när riksdagen beslöt om en utredning angående sänkt pensionsålder för gruvarbetare. Jag vill inte påstå att det är säkert att man lyckas träffa en överenskommelse. Men förhandlingar pågår, och så länge finns det förhoppningar om att man skall komma fram till en lösning. Om detta lyckas för gruvarbetarnas del, bör det i varje fall inte försämra möjligheterna för övriga grupper att lösa denna fråga på avtalsvägen. Vad beträffar reservationen 4 vill jag bara framhålla, att dess yrkanden i stort sett tillgodosetts genom den utredning som tillsatts. Fru Marklund har i sitt anförande bekräftat att motionärerna är till freds med denna utredning och att den i stort sett tillgodoser de krav som i detta avseende framförts i vänsterpartimotionen. Det kan också nämnas, att denna reform signalerats i statsverkspropositionen, varför den i och för sig inte direkt är någon nyhet. Nu pågår alltså dessa båda utredningar. Om det inte avtalsvägen lyckas att lösa frågan för gruvarbetarnas del, så kommer denna utredning att fortsätta. Dessutom arbetar riksförsäkringsverket med sin utredning. Det är väl då riktigt att man avvaktar resultatet av dessa utredningar, innan man beslutar om nya.

Det har i debatten talats om rättvisa och att rättviseskäl motiverar en sänkning av pensionsåldern. Det är riktigt att det fortfarande finns kvar orättvisor från det gamla privilegiesamhället. Men vi har också lyckats avskaffa många orättvisor. Vi vill fortsätta på den vägen, och så småningom skall vi väl kunna åstadkomma en lösning som ger större rättvisa även när det gäller pensionsåldern. LO-förslaget, som resulterat i att en utredning tillsatts, innebär såvitt jag förstår en smidig och bra lösning för de grupper som har det sämst. Jag tycker att man med samma styrka kan åberopa rättviseskälen, när man här medvetet satsar på den grupp som har det största behovet, nämligen den äldre arbetskraften. Jag tror att vi kan vara ense om att det är de äldre jobbarna som trängs värst när strukturomvandlingar och = rationaliseringar drivs hårt. Men dessa människor som har behov av lägre pensionsålder finns inom alla områden. Fru Marklund har räknat upp en del: gruvindustrin, järnverken. gjuterierna, skogen, byggnadsindustrin o.s.v. Det är synnerligen viktigt att få till stånd bättre förhållanden och större möjligheter för dem att erhålla pension tidigare. Utskottet har också konstaterat att det sociala skyddet inte är tillfredsställande. De generella bestämmelserna rörande förtidspensioneringen är för snäva för att kunna garantera ekonomisk kompensation till dem som blir friställda. Den kritik som riktats mot det nuvarande systemet har just inneburit att det tagits för stor hänsyn till de medicinska faktorerna. Nu tycks fru Marklund befara att man skall komma att i alltför hög grad beakta de arbetsmarknadsmässiga förhållandena, om jag förstod henne rätt. Härvidlag föreligger kontroversiella ståndpunkter, men jag tycker att det är mycket viktigt att man tar större hänsyn till de arbetsmarknadsmässiga förhållandena än man gjort hittills. Därför hälsar vi denna utredning med stor tillfredsställelse. Den kan genomföras snabbt, och den kommer att omfatta fyra årsklasser, vilket är en sak som bör observeras. Den bör bli ett bra komplement till de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som redan har vidtagits: förlängt = arbetslöshetsunderstöd, = avgångsvederlag och det särskilda äldrestödet för att nämna några av åtgärderna. Herr Ringaby säger att det är dyrt att hålla människor i beredskapsarbete och att den äldre arbetskraft som sysslar med sådant arbete har svårt att hävda sig. Det kan i och för sig vara riktigt, men jag kan inte vara överens med herr Ringaby om att man skulle lösa problemet för dessa grupper genom att utlova en reform, som innebär en sänkning av pensionsåldern med ett eller två år men som kanske kan genomföras först i en avlägsen framtid. även herr Ringaby medger i sin reservation att en reform på detta område kostar mycket pengar och att den inte kan genomföras nu. Jag har inte funnit att någon har kunnat ange en tidpunkt för reformens genomförande. Jag anser därför att LO:s förslag i dagens läge innehåller den bästa och smidigaste reformen. När man inte i en viss situation kan få allt, bör man ta det som är det bästa. Jag skall, herr talman, nöja mig med det nu anförda och ber att få yrka bifall till utskottets utlåtande på samtliga punkter.
Herr talman! I mitt förra anförande knöt jag an till den aktuella debatten om jämlikhetsfrågorna, till valrörelsedebatten och till den devis som LO hade i höstas: »Ett rättvisare samhälle». När jag nu har hört herr Fredriksson, som är LO-man, rada upp mängder av argument mot det föreliggande förslaget måste jag ställa frågan: Gäller inte denna devis, när herr Fredriksson kommer innanför väggarna till detta hus? Här säger herr Fredriksson att andra lagutskottet inte är motståndare till en sänkning av pensionsåldern. Nej, ingalunda är det så, men hur skall vi karakterisera det förhållandet att andra lagutskottet — där jag skulle tro att herr Fredriksson har suttit med under hela 1960-talet — har sagt nej vartenda år då denna fråga har kommit upp? Hela herr Fredrikssons argumentering i dag går för övrigt ut på att det är nästan omöjligt att företa en sänkning av pensionsåldern. Kan man då påstå sig ha en positiv inställning och inte vara motståndare till detta? Nej, herr Fredriksson! Sedan säger herr Fredriksson att reservanterna har tagit för lätt på kostnadsfrågan. I nästa mening framhåller han emellertid, att det inte finns någonting att utreda. Ja, men kostnadsfrågan bl.a. måste väl undersökas av utredningen. Om det vore så enkelt, att det inte funnes någonting att utreda i olika sammanhang, kunde det gå lättare att genomföra många förslag. Det är inte särskilt länge sedan som vi inom andra lagutskottet var överens om att föreslå en utredning om arbetstidsförkortning. Enligt herr Fredrikssons mening skulle det ha varit möjligt att då avkorta arbetstiden utan utredning. Men det är ju för att kartlägga förhål landena som vi tillsätter utredningar. Herr Fredriksson anser att det finns en viss diskrepans mellan mitt anförande och det som står i reservationen. Nej, herr Fredriksson, jag sade att man måste väga reformerna mot varandra. Då för herr Fredriksson in frågan om folkpensionerna i debatten. Ja, det är riktigt att det är en standardhöjning, men när vi diskuterar reformer, gäller också frågan, längre semester, kortare arbetstid o.s.v. Herr Fredriksson menar väl inte att vi, när vi skall diskutera fördelningen av standardökningen, bara bör ställa frågan om sänkt pensionsålder mot möjligheten att höja pensionerna? Vi måste väl ta upp hela fördelninsproblemet om = standardökningen. Herr Fredriksson säger också att vi ännu inte har vuxit in i ATP-systemet. Med det resonemanget skulle herr Fredriksson först år 1980 vara mogen för att säga ja till en sänkning av pensionsåldern — det är först då som ATP-systemet är fullt utbyggt.

Herr talman! Jag skall ta upp en del synpunkter i herr Fredrikssons anförande. Han sade sig inte hysa någon motvilja mot att sänka pensionsåldern — han avser väl då den generella sänkningen — men man måste se till kostnaderna, och sänkningen måste ske i etapper. Han anklagar oss reservanter för att vara lättsinniga i vår syn på kostnadsfrågan. Jag vill citera vad vi sagt i reservationen: »Utskottet anser tvärtom att frågan är så stor och angelägen och har så många förgreningar att tiden nu kan vara inne att påbörja en särskild utredning kring hela problemkomplexet. Landsorganisationen har utan tvivel rätt i vad man i skrivelse till chefen för socialdepartementet den 24 januari 1969 uttalar: ”En sänkning av pensionsåldern är emellertid en kost nadskrävande reform och får eventuellt genomföras i etapper. En sådan reform skulle inte heller kunna genomföras utan att föregås av tidskrävande utredningsarbete. '» Vi anser att detta är riktigt och därför anhöll vi om en utredning av frågan om sänkt pensionsålder. Utredningen borde utarbeta en tidsplan för när olika etapper skulle passas in med hänsyn till att det är fråga om en kostnadskrävande reform, med hänsyn till att den kan påverka det arbetskraftsutbud som finns på marknaden och med hänsyn till att det finns övergångsproblem. Herr Fredriksson ville insinuera att vi hade helgarderat oss genom att omnämna dessa problem. Men herr Fredriksson kom själv in på sådana problem i ett senare skede av sitt anförande. Det är riktigt att det finns Öövergångsproblem och de måste lösas genom en utredning, och den bör börja nu. Om herr Fredriksson, såsom han också sade, anser en sänkning av pensionsåldern vara en angelägen reform, är det lämpligt att tillsätta utredningen nu för att försöka finna lämpliga lösningar. Jag skulle även vilja återkomma till vad herr Fredriksson har anfört om vår reservation nr 4 och de s.k. tunga yrkena. Han är liksom på det klara med att det finns tunga yrken och att många människor inom dessa har svårt att orka arbeta fram till pensionsåldern. Detta är fallet även om det blev en generell sänkning av pensionsåldern till 65 år. Det har vi kunnat konstatera inom arbetslivet. Därför vore det riktigt med en individuell prövning av frågan om förtidspensionering, men man borde även pröva om det inte gick att generellt göra något för människor inom tunga yrken. Jag nämnde i mitt förra anförande att det var svårt att göra en avgränsning beträffande tunga yrken. Nu säger herr Fredriksson att man har utrett frågan beträffande pensionsåldern inom tunga yrken, men att utredning en avstyrkt. Jag kan nämna att utredningen avstyrkte till och med när det gällde gruvarbetarna. I fjol ansåg dock riksdagen att en utredning borde komma till stånd beträffande gruvarbetarnas arbetsförhållanden. Därför tycker jag att detta skulle kunna ske även beträffande andra yrken.
Herr talman! Eftersom jag började mitt förra inlägg med att notera att jag ansåg att detta utskottsutlåtande på ett mycket fördelaktigt sätt skilde sig från tidigare utlåtanden i denna fråga, kan jag inte riktigt förstå herr Fredriksson när han menar att jag uppfattat det så att utskottet skulle vara emot en sänkning av pensionsåldern. Vad jag sagt är att utskottsutlåtandet gett mig intrycket att man vill skjuta frågan på en obestämd framtid. Utlåtandets »när resurserna så medger» och herr Fredrikssons nu uttalade förhoppningar om en lösning »inom en snar framtid» förstärker det intrycket. Jag har i det sammanhanget motiverat vårt förslag om att man åtminstone borde göra upp en tidsplan i stil med vad som skett beträffande arbetstidsförkortningen för att åtminstone få ett visst perspektiv på denna fråga. Vad sedan gäller kostnadsaspekten så måste man väl ändå knyta an till den nu mycket utbredda uppfattningen att sådana hänsyn inte får förhindra den utjämning, som under alla förhållanden måste ske. Jag tror också, herr Fredriksson, att man måste ta hänsyn till de arbetsmarknadspolitiska förhållandena. Vad jag befarar — vilket jag också har utvecklat i mitt tidigare inlägg — är bara att betoningen på den aspekten blir så stor, att de grupper som är sysselsatta i tunga arbeten men bor i områden utan s.k. undersysselsättning kommer i ett sämre läge. Jag hoppas i likhet med herr Fredriksson att den pågående utredningen skall komma till resultat som inte besannar mina farhågor i det stycket.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta kom in på LO-parollen om ett rättvisare samhälle, och han frågade mig hur jag ställde mig till den. Jag kan svara honom att jag är helt överens med Landsorganisationen i det fallet. Jag tycker att det är riktigt att nu enligt LO:s förslag göra en medveten satsning på en utsatt grupp människor såsom ett utslag av strävandena att skapa större jämlikhet i vårt samhälle. Ur jämlikhetssynpunkt är detta säkerligen av lika stort värde som en allmän sänkning av pensionsåldern, vars genomförande kanske dröjer rätt länge. Herr Jönsson i Ingemarsgården citerade en mening ur en av reservationerna till utskottsutlåtandet. Man kan också citera en mening i folkpartimotionen, som uttrycker ungefär samma synpunkter som utskottet har framfört: »Kostnaderna är emellertid, som tidigare påvisats, mycket betydande. Härtill kommer att ett pensionstillskott för dem som har folkpensionen som i huvudsak enda inkomst måste genomföras samt att åldringars vårdmöjligheter bör förbättras.» Detta är också ett exempel på förmåner som måste komma in i resonemanget. I nuvarande läge anser vi att det är bättre att omedelbart genomföra stegvisa reformer för att ge tidigare pension till dem som har ett särskilt stort behov härav än att förorda en allmän sänkning av pensionsåldern som enda alternativ. Av den anledningen tyckte jag att det var litet underligt att man avlämnade en reservation från folkpartihåll. Det kanske inte är riktigt att tala om en folkpartireservation, eftersom fru Hamrin-Thorell, som är vice ordförande i utskottet, inte har skrivit under denna reservation. Herr Jönsson i Ingemarsgården anser att det bör tillsättas en utredning som skall klara av alla med detta problem sammanhängande. svårigheter. Vi har ifrån utskottets sida sagt, och jag har understrukit det, att man bör avvakta resultatet av de utredningar som redan pågår. Kan man genom dessa kanske komma fram till .en acceptabel lösning, kan man anvisa vissa vägar till förbättringar, så får vi se, huruvida man skall gå vidare och stegvis genomföra ytterligare reformer. Vad beträffar frågan om gruvarbetarnas pensionsålder är det som jag tidigare sagt så, att man förhandlar på den punkten. Man kanske kan komma fram till en lösning den vägen.

Herr talman! Jag vill instämma med herr Fredriksson att det säkerligen är allra mest angeläget att lösa frågan om sänkt pensionsålder för dem som har särskilt tunga yrken och för dem som är på väg att inte kunna klara arbetet och därför måste få en möjlighet till förtida pensionsuttag efter. en individuell prövning. Beträffande den senare saken, som ju också ingår i vår partimotion, skall det genom riksförsäkringsverkets försorg göras en utredning, och . vi har sagt att denna utredning måste ske med förtur. Men givetvis bör detta även gälla frågan om en sänkning av pensionsåldern inom de tunga yrkena. | : Det är riktigt som herr Fredriksson säger att det är svårt att finna lämpliga vägar i detta sammanhang. I Norge har man emellertid lyckats finna en form för avgränsning som ger fiskare rätt till förtida pensionsuttag, och det borde vara möjligt att utreda och pröva den metoden även i Sverige. Jag vill.

Herr talman! Herr Fredriksson vill komma ifrån den stora principoch rättvisefrågan och hänvisar till det av LO framförda förslaget som nu utreds av riksförsäkringsverket. Men detta gäller ju en mycket begränsad grupp. I stort sett innebär förslaget en påbyggnad av det nuvarande äldrestödet, som ges dessa människor därför att de saknar arbete. Den stora rättvisefrågan, herr Fredriksson, gäller det faktum att det i dag finns drygt en miljon människor med lägre pensionsålder än 67 år. För den här gruppen med tungt arbete och låga inkomster vill emellertid inte herr Fredriksson ge något besked om när det kan ske en sänkning till 65 år. Här måste det helt enkelt göras en prioritering med avseende på fördelningen av standardökningen, och vi reservanter sätter då en sänkning av pensionsåldern ganska högt, medan herr Fredriksson vill ställa den på en oviss framtid. Herr Fredriksson sade i sitt första anförande att vi inte kommer ifrån räkningen. Nej, det gör vi inte. Jämlikhet kostar pengar, men jag kommer tillbaka till frågan om fördelningen av standardtillväxten. Vad är mest kostnadskrävande, herr Fedriksson, en generell grundtrygghetsökning eller en individuell bedömning från fall till fall? Ger inte en ökad allmän grundtrygghet ekonomisk möjlighet till adekvat hjälp åt de sämst ställda?

Herr talman! Nej, herr Gustavsson i Alvesta, jag vill inte alls komma ifrån rättvisefrågan. Den är så vital i sammanhanget och bör givetvis diskuteras. Detta har också utskottet framhållit. Ingen förnekar att det alltjämt finns stora orättvisor i fråga om pensionsåldern, men vi skall fortsätta vårt arbete på att lösa problemen. Nu säger herr Gustavsson att till de människor som har den högsta pensionsåldern vill jag inte ge något som helst besked om när de kan påräkna en sänkning av pensionsåldern, men hur är det, kan herr Gustavsson själv lämna något sådant besked? Jag har inte kunnat finna att vare sig motionärerna eller reservanterna har kunnat ange när några sådana reformer skall kunna genomföras. Vad man här föreslår är en utredning, men utskottet har inte ansett det vara nödvändigt att som en beredskapsåtgärd nu företa en utredning. Om vi får bättre resurser framdeles — och vi hoppas att det skall ske ganska snart — så är alla ense om att reformerna också skall genomföras. Det finns ju ändå grupper i samhället som genom kollektivavtal har kunnat skaffa sig bättre förmåner. Och eftersom lagen är lika för alla kanske vi får tillgripa lagstiftningsvägen, om man inte kan lösa problemen avtalsvägen. Det är en uppfattning som jag alltid har hävdat. Rättvisefrågan kan man diskutera hur länge som helst; men där råder ingen oenighet. Det gäller bara hur vi skall tackla problemen. Vår uppfattning är att resultaten av nu pågående utredningar bör avvaktas innan vi beslutar om någon ny utredning.

Herr talman! Det är riktigt som herr Fredriksson säger att andra lagutskottets majoritet ställer sig positiv till en allmän sänkning av pensionsåldern. Man framhåller i utlåtandet att starka skäl talar för en allmän sänkning av pensionsåldern.

Skälen för detta ställningstagande anges vara de stora kostnader en allmän sänkning skulle innebära samt det förhållandet att vid en sänkning av pensionsåldern till 65 år två årsklasser dras ifrån produktionen. Mot det senare skälet kan anföras — och det har gjorts tidigare under debatten — att vi de senaste åren haft en betydande arbetslöshet i vårt land och att den fortsatta strukturrationaliseringen friställer arbetskraft. Vad kostnadsfrågorna beträffar är det i långa stycken ganska lösa beräkningar som åberopas. Det borde vara ett: intresse för hela utskottet och för riksdagen att få dessa frågor allsidigt belysta och prövade, vilket kan ske genom en utredning av det slag som föreslås i det motionspar som:i denna kammare: burits fram av herr Jonsson i Mora och mig själv samt i medkammaren av herr Österdahl. Det är inte första gången denna fråga diskuteras, men vi kan utan vidare konstatera att den diskuteras med allt större engagemang. Allt fler ställer sig bakom kravet på en utredning om sänkt. pensionsålder. Många skäl talar också för en sådan sänkning. Strukturrationaliseringen, den tekniska utvecklingen och det ökade kravet på effektivitet och anpassning medför ofta ökad förslitning av de i produktionen verksamma människorna. Många i:de högre åldrarna upplever avståndet till pensionsåldern som alltför stort: och lever under pressen av att inte orka med de alltmer krävande arbetsuppgifterna. Men till detta kommer även rättvisesynpunkterna, som så kraftigt tidigare har understrukits av flera talare. Det är ett för oss alla känt faktum att stora grupper, till exempel statstjänstemän och tjänstemän inom det privata näringslivet, har lägre pensionsålder än 67 år. även om man kan hänvisa till att detta för dem är en avtalsfråga är det dock otillfredsställande att den som sitter på kontoret får avgå med full pension vid 65 år, medan den som står ute i verkstaden får vänta ytterligare två år innan han får sin pension. Vi kommer här inte förbi jämlikhetskravet. Jag är medveten om att det också finns skäl som talar emot en reform av det här slaget. Vi kommer till exempel inte ifrån de ökade kostnader för samhället som en sänkning av pensionsåldern skulle innebära. Vi har i vår motion II: 101 visat på förhållanden som gör det svårt att beräkna den kostnadsökningen. Man kan bl.a. peka på de stora anslagen till beredskapsarbeten och till det s.k. äldrestödet, vilka anslag påverkas av en sänkt pensionsålder. Det finns många andra exempel att anföra. Vi har också i motionen påpekat att man t.ex. kan tänka sig en nedre och en Övre pensionsgräns med frihet för den anställde att välja på samma sätt som nu sker inom vissa tjänstemannagrupper. En sådan lösning skulle också påverka kostnadsökningens storlek. Men kostnadsfrågan är givetvis ett avvägningsproblem som noggrant måste prövas i samråd med berörda parter och under hänsynstagande till möjligheterna att förbättra förhållandena för dem som redan är pensionärer. Som riktigt påpekas i den med 2 betecknade reservationen till utskottets utlåtande, är det flera rättvisesynpunkter som måste beaktas vid den utredning, som vi motionärer föreslår och som reservanterna förordar. Självfallet måste en reform av det slag som vi föreslår föregås av en noggrann utredning. Detta konstaterande kan emeller tid inte på något sätt minska angelägenheten av att en sänkning av pensionsåldern kommer till stånd. Vi kan enligt min och min medmotionärs mening i längden inte vara till freds med de förhållanden som nu råder. Vi går fram emot en utveckling av det slag som vi här siktar mot. Visserligen kan man hänvisa till att vårt nuvarande pensionssystem ger den enskilde möjlighet att själv välja en lägre pensionsålder, men det är en för pensionären kostsam och ogynnsam lösning med betydande reducering av pensionsbeloppet, en reducering som kvarstår under hela hans livstid. Vi har hört, och det kan väl sägas på nytt, att han därjämte går miste om bostadstilllägg och eventuellt hustrutillägg. Det förvånar då inte, om även den som är i stort behov av förtidspension ändå försöker att hålla ut till dess att han eller hon fyllt 67 år. Det är att hoppas att det utredningsarbete, som riksförsäkringsverket fått sig anförtrott, skall leda fram till förbättringar när det gäller möjligheten att erhålla förtidspension och också när det gäller pensionsbeloppet. Men även om denna delfråga finner sin lösning — och det är enligt min mening angeläget att den löses så snart som möjligt, varför jag på den punkten utan vidare plädering ansluter mig till yrkandet om bifall till reservationen 4 — kvarstår kravet på en allmän sänkning av pensionsåldern. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 2.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till att i mitt inlägg beröra ett motionspar, nämligen I: 345 och II: 397. I dessa motioner föreslås att en utredning skall göras beträffande yrkesfiskarnas möjligheter att erhålla pension vid förslagsvis 62 års ålder. Då andra lagutskottet 1968 behandlade en motion om sänkning av pensionsåldern för gruvarbetare under jord sades det — såsom citerats vid flera tillfällen här i dag — att även andra grupper än underjordsarbetare med fog kan göra gällande att deras arbetsförhållanden är av den karaktären, att behov av lägre pensionsålder föreligger. Det är så sant som det är sagt. Resultatet i riksdagen blev ju också, som nämnts, att ärendet gick vidare och av Kungl. Maj:t i januari i år överlämnades till pensionsförsäkringskommittén. Utskottet har alltså fullkomligt rätt: det finns andra yrkesgrupper som har mycket hårda arbetsvillkor. En av dessa är just yrkesfiskarna. Jag vill i sammanhanget påpeka att det inte är riktigt så enkelt som herr Fredriksson ville göra det att avtalsvägen lösa frågan för andra grupper än gruvarbetarna. Det finns nämligen grupper som inte kan klaras avtalsvägen. Dit hör yrkesfiskarna därför att de i lagens mening inte är anställda. De fiskar i part. Oavsett om det är fråga om båtägande fiskare eller andra som fiskar med dem är alla i lagens mening att betrakta som fria egna företagare. Att deras yrke är ett av de hårdaste är rätt allmänt omvittnat. En nordsjöfiskare håller sällan ut längre än till 60-årsåldern. De brukar för det mesta sluta strax efter det att de passerat 60 år, då har det tidigare varit ganska naturligt att de tagit plats på någon kusttrålare eller också ägnat sig åt småfiske inomskärs. Det har under generationer sagts att hemmafisket är nordsjöfiskarnas pensionsinrättning. Genom en rad olyckliga omständigheter har tyvärr lönsamheten för kustfisket minskat undan för undan, och det blir allt svårare för dem som förut fiskat på Nordsjön att kunna ägna sig åt ett lönsamt fiske med kusttrålare. Samma sak gäller också inomskärsfisket. Där har den ökande industrialiseringen runt våra kuster och i viss mån även ett ökat fritidsfiske gjort att det blir allt svårare för dem att göra sig gällande. Det har talats om omskolning 1 vissa sammanhang, men att omskola en nordsjöfiskare när han är över 60 år låter sig knappast göra. Nu frågar någon kanske: Kan man inte hålla ut längre nu när man har så mycket större och modernare båtar? Att det var svårare förr med sämre materiel är kanske naturligt. Frågan är berättigad, men på grund av de hårda ekonomiska villkor under vilka yrkesfisket för närvarande arbetar har man tyvärr måst minska besättningarna från det naturliga antalet åtta man till sju och i vissa fall sex. Det gör att besättningsmännen får slita så mycket hårdare än de annars hade behövt göra. Dessutom måste de pressa sig mera och vara ute under betydligt svårare väderleksförhållanden än de skulle behövt göra, om inte den ekonomiska situationen varit så besvärlig. Frågan om tidigare pensionering av yrkesfiskare är inte ny i fiskarkretsar, även om den är relativt ny här i riksdagen. På sina organisationsmöten har fiskare då och då tagit upp denna fråga, men den har inte förts längre. Jag tror att det var herr Jönsson i Ingemarsgården som nämnde att det i Norge, där pensionsåldern är 70 år, finns en speciell fiskarpensionering, som inträder vid 65 års ålder.

I Danmark diskuteras också att så småningom göra liknande framstötar. I reservationen 4 vid punkten B har det föreslagits att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller att den utred ning riksdagen begärt rörande underjordsarbetarnas pensionsålder ges tillläggsdirektiv att — sedan detta arbete slutförts — ta upp frågan om en sänkning av pensionsåldern för vissa andra grupper. Bland dessa nämns också fiskare. Under diskussionen här har det mer eller mindre gjorts gällande att det skulle vara fråga om att begära en helt ny utredning. Så är dock inte fallet. I motionen föreslås kort och gott att den utredning, som redan är beställd när det gäller gruvarbetarna under jord, sedan detta arbete slutförts, skall få tilläggsdirektiv att fortsätta med vissa andra grupper, bland dem också fiskarna. Jag instämmer helt i vad reservanterna anfört på denna punkt och ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 4.

Herr talman! Ett antal socialdemokratiska ledamöter i första och andra kammaren har i pensionsfrågan framställt två yrkanden. Det första är att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär en utredning och förslag om sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år. Jag skall gärna erkänna att bakom det förslaget finns en mycket stark, växande opinion inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen. Det andra kravet gäller förslag om en enhetlig pensionsordning för löntagarna, närmast på grundval av pensionssystemet enligt allmänna försäkringslagen. Vi medger gärna att det har skett en hel del på detta område. Utbyggnaden av den allmänna pensionsnivån, tillkomsten av ATP, flexibiliteten i pensionsåldrarna och möjligheter till förtida uttag är några exempel. Men alltjämt tillämpas en värderingsnorm som har större frändskap med det gamla samhället än med det nya, som vi nu planerar för. Olikheterna inom det nuvarande systemet medför nack delar för de stora löntagargrupperna. En sådan ordning rimmar illa med de allt starkare kraven på ökad jämlikhet mellan olika grupper i vårt land.

Den som tar ut sin pension fyra år i förväg får efter 67 år således leva på en med en tredjedel reducerad pension. Det säger sig självt att behovet av en reformering på detta område är stort. Otåligheten växer bland de stora grupper som nu har 67 år som pensionsålder. Det har under årens lopp talats så mycket om jämlikhet att folk ute på arbetsplatserna nu förväntar sig resultat av alla de många frikostiga löften som har givits av de politiska partierna. Jag skall inte, herr talman, längre uppehålla mig vid de skäl som legat till grund för vår motion i denna fråga — de har diskuterats åtskilligt tidigare. Jag noterar emellertid med tillfredsställelse den positiva grundtonen i utskottets utlåtande, som utvecklats vidare av utskottets talesman herr Fredriksson. Jag skall inte heller ställa något yrkande om bifall till vår motion. Ingen av de reservationer som är fogade till utskottets utlåtande tillgodoser fullt ut de krav som vi socialdemokratiska motionärer har ställt. Den reservation som avgivits av herr Eric Carlsson och herr Larsson i Öskevik överensstämmer emellertid i vissa avseenden med vår motion. Jag kommer därför att i den förestående voteringen rösta med reservationen 1 av herr Eric Carlsson och herr Larsson i Öskevik.

Herr talman! Angelägenheten av en sänkt pensionsålder har blivit ganska väl belyst i dagens debatt. Denna fråga tillhör de reformkrav som vi från centerpartiet givit en ganska hög prioritet och under flera år fört fram i riksdagen. Riksdagen har emellertid, trots att en allt starkare opinion för tidigare pensionering gjort sig gällande, tidigare ställt sig ganska kallsinnig. De grupper det här gäller är i regel människor som tidigt har gått ut i förvärvsarbete och oftast har den längsta arbetsdagen till den lägsta inkomsten — skogsarbetare, industriarbetare, fiskare, jordbrukare m.fl. Sänkt pensionsålder är en fråga om jämlikhet och rättvisa, och det är märkligt att vi i vårt land, som i så många andra hänseenden ligger före andra länder när det gäller sociala trygghetsreformer, i den här frågan släpar efter betänkligt. I Finland, Storbritannien och Västtyskland är den generella pensionsåldern 65 år, i Frankrike och Italien 60 år. För kvinnor i dessa länder är pensionsåldern ännu lägre, nämligen 60 respektive 55 år. Med den hårdare takten och pressen i arbetslivet förslits människorna både psykiskt och fysiskt fortare i våra dagar än förr. Därför är det motiverat att sänka pensionsåldern till exempelvis 65 år. Vi måste även förutse en snabbare omsättning av arbetskraften, vilket bör mötas med en tidigare pensionering. Genomsnittsåldern på de människor som permitteras och är arbetslösa är ganska hög. Jag vågar påstå att många av dessa har ett påtagligt behov av en tidigare pensionering. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 1 av centerpartiets ledamöter i utskottet. Sedan, herr talman, noterar jag med tillfredsställelse att även folkpartiets representanter så småningom har tillägnat sig en ganska positiv ståndpunkt i denna fråga. Så sent som under valrörelsen ställde sig herr Wedén tämligen kallsinnig till en sänkt pensionsålder. Det är ett framsteg när vi i dag får höra herr Westberg i Ljusdal m.fl. tala för en utredning av frågan, och vi hälsar självfallet detta med tillfredsställelse, även om folkpartiet inte anslutit sig till centerns reservation. Jag måste faktiskt fråga hur mycket folkpartiet anser att man skall sänka pensionsåldern när dess ledamöter inte kunnat ställa sig bakom centerns reservation om sänkning till 65 år.

Herr talman! Utskottet vill »i princip ansluta sig till de uppfattningar om en mera rörlig pensionsålder som kommit till uttryck i en del av förevarande motioner. Med en rörlig pensionsålder avser utskottet därvid en ålder som både kan understiga och överstiga 67 år».

Jag hör till motionärerna när det gäller yrkesfiskarnas pensionsålder. Denna motion kunde lika väl ha varit väckt för 4 eller 8 eller 12 år sedan, i mitt fall dock icke tidigare än för 4 eller 5 år sedan. Men den blev väckt i år, därför att nu var den frågan liksom i rullning. Det är min uppfattning att har vi väl en gång börjat auktionen om skilda yrkesgruppers behov av varierande pensionsåldrar, då är vi tvungna att hålla oss framme när det gäller de yrkesgrupper som tämligen ostridigt har ett behov av tidigare pensionsålder. Dit hör enligt min mening alldeles klart yrkesfiskarna — det kan väl inte råda mycken tvekan om den saken. Men, herr talman, först sedan vi börjat diskutera yrkesgruppsvis differentierade pensionsåldrar kan den frågan aktualiseras. Min egentliga mening uttrycks bättre av utskottet, när detta talar om en individuellt rörlig pensionsålder efter individuella behov. I det läge vi nu befinner oss har jag för avsikt att stödja och yrka bifall till reservationen 4. Men i princip och i huvudsak är det min bestämda uppfattning att vad vi behöver är en individuellt rörlig pensionsålder. För mig är frågan om pensionsåldrarna dels en praktisk avvägningsfråga, dels en rättvisefråga. Det råder inte mycket tvivel om att olika grupper av människor och skilda individer har olika behov i fråga om pensionsåldrar. Alla orkar inte hålla på lika länge. Alla yrken ställer inte samma krav på människornas krafter och insatser till sista dagen av det yrkesverksamma livet. Det är därför en praktisk avvägningsfråga vid vilken tidpunkt det är lämpigast att pensionera den ena eller den andra människan. Men det är också en rättvisefråga. Ty om vi börjar avväga och säger att somliga kan behöva pensioneras vid 65 år, andra vid 67 år, några vid 37 år — vilken jag tror är den lägsta pensionsåldern i det svenska samhället — andra vid 50 år 0..S. V., bör dessa varierande åldrar avvägas på sakliga grunder efter det individuella behovet. Det är ingen saklig grund att avväga pensionsåldern så, att de förvärvsarbetande som kallas för tjänstemän pensioneras vid 65 års ålder och de som kallas för arbetare pensioneras vid 67. Detta är en historiskt förklarlig indelningsgrund, och det finns goda skäl till att det blivit på detta sätt. Men det är inte någon saklig avvägning av det faktiska behovet av en tidigare eller senare pensionsålder. Jag tillhör själv den gynnade kategori som pensioneras vid 65 år, och jag är helt medveten om att det inte är så enkelt att det bara är en rättvisefråga. De grupper som har en tidigare pensionsålder har i stor utsträckning själva betalt denna förmån. Det är en avtalsenligt uppgjord förmån, och kostnaderna har till icke ringa del åvilat arbetstagarna. Men det är nu en gång så, herr talman, att den sortens historiskt uppkomna skillnader med åren förlorar något av sin relevans. Vi var tämligen överens om det när vi i denna kammare för något år sedan beslutade en reform av sjukpenningsystemet och avskaffade karensdagarna för dem som tidigare haft tre dagars karenstid vid sjukdom. Även om förmånen av en kortare eller helt saknad karenstid var en avtalsvägen vunnen förmån som försäkringstagarna själva hade betalt eller bidragit till att betala hade det sambandet mer och mer kommit att utsuddas. Jag tror att något liknande gäller beträffande pensionsåldrarna. Det är inte lika klart i dag som för bara några år sedan att det finns ett samband mellan ekonomiska åtaganden och pensionsförmåner. Som saklig grund för differentiering av pensionsåldern är organisationstillhörigheten till å ena sidan LO och å andra sidan TCO, SACO eller någon annan tjänstemannaorganisation inte tillräcklig. Det finns andra grunder som är vettigare och sakligare, och jag hälsar med stor tillfredsställelse utskottets skrivning att man tänker sig en framtida individuell differentiering av pensionsåldrarna efdet det faktiskt föreliggande behovet. I dag har vi, som framgår av utskottsutlåtandet, två möjligheter till tidigare pensionsålder än 67 år i den allmänna pensioneringen. Den ena är det förtida uttaget, som föranleder reduktion av förmånerna, och den andra är förtidspensioneringen. För mig ligger lösningen i en vidgad möjlighet till förtidspensionering. Trots att det föreligger en partimotion från moderata samlingspartiet som kan se ut att gå i en annan riktning, har jag aldrig varit en stor vän av att sudda ut gränsen för vad som kallas förtida uttag av pensionen. Det är ju ändå en förmån som varje försäkringstagare som så önskar får utan särskild motivering. Det behövs varken sjukdom, arbetslöshet, allmän orkeslöshet eller något annat skäl för att få åtnjuta det förtida uttaget. I gengäld får man vidkännas en reducering av pensionsbeloppet, och, som utskottsutlåtandet anger, denna reduktion är försäkringsmatematiskt beräknad. Vi bör aldrig glömma att vid förtida uttag får den försäkrade genomsnittligt och försäkringsmatematiskt sett under sin resterande livstid ett totalt pensionsbelopp lika med det han skulle ha fått om pensionen tagits ut i normal ordning vid 67 års ålder. Att utan särskild motivering, utan bevisföring, bara därför att man så önskar kunna erhålla en pension, som till sitt totalbelopp blir större än det normala beloppet, är för mig ingen lösning. Däremot är det en lösning att vidga möjligheterna till det vi kallar förtidspension, där pensionen kan utgå vid annan ålder än den normala och med oförändrat belopp på särskilda skäl. I dag är de skälen mycket snävt begränsade. Det är egentligen endast medicinska skäl som gäller — man skall vara sjuk för att få förtidspension. Jag kan väl tänka mig att vi inför ytterligare kriterier. Det kan vara allmän orkeslöshet; man kan ha sin verksamhet i ett yrke, där man även med normalt bibehållna krafter inte orkar med vid 65, 66 eller 67 års ålder. Det kan vara arbetslöshet vid denna kritiska ålder, och det kan säkerligen vara andra skäl. Jag är helt beredd förorda att vi vidgar kriterierna för vad som skall medge rätt till förtidspension. Jag tror, herr talman, att detta är den snabbast framkomliga vägen när det gäller att lösa vad som verkligen för stora grupper av vårt folk är ett överhängande och allvarligt problem. Låt mig till sist, herr talman, säga att jag tror att hela vårt pensionssystem har blivit alldeles för stelt. Vi pensioneras vid 67 år eller vid 65 år eller vid någon annan fastställd ålder. Några ganska små grupper har förmånen av pensionsperioder, d.v.s. inom snäva gränser rörlig pensionsålder. Verkligheten för de allra flesta människor i vårt svenska samhälle är den att fram till en viss, i förväg fastställd dag är man helt verksam på heltid och och tjänar sitt uppehälle, varefter man helt kopplas av och helt anses försörjd genom pension. Jag tror, herr talman, att vi skulle kunna komma fram till ett mycket smidigare och mycket rörligare system, där man i den totala bedömningen tar in inte bara frågan om pensionsålder utan också frågan om arbetstiden. Varför skall vi ovillkorligen hålla på att jobba 42 eller snart 40 timmar i veckan fram till en viss bestämd ålder? Varför kan man inte tänka sig att liksom våra krafter ebbar ut efter hand när vi blir äldre, vi också får ställa om efter hand till en annan tillvaro, en tillvaro som pensionärer, utan att det behöver ske brutalt på en enda dag? Jag tror att vi i dag har helt andra möjligheter, tekniska och administrativa, att åstadkomma en differentiering och en valfrihet på detta område än vad vi har haft tidigare. Det är krångligt och besvärligt med individuella variationer och differentieringar, men förvaltningsoch administrationstekniken har ändå utvecklats i datamaskinens tidsålder. Det bör vara betydligt lättare i dag än det var för 10—15 år sedan att tänka sig en betydligt större valfrihet både när det gäller takten, i vilken man trappar av sin arbetsinsats, och tidpunkten när arbetsdagen skall anses vara definitivt slut. Utskottets skrivning ger mig ett hopp om att vi skall komma ett stycke på väg i den riktningen. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan under A och C men till reservationen nr 4 under B i utskottets utlåtande.

Herr talman! Endast en kort replik till herr Åberg. Han talade om yrkesfiskarnas hårda arbetsvillkor. Här föreligger två yrkanden, dels ett från representanter för moderata samlingspartiet, som föreslår att yrkesfiskarnas pensionsålder bör sänkas till 63 år, dels en folkpartimotion, vari man på sedvanligt sätt lämnar ett bättre bud; man föreslår nämligen 62 år. Inom utskottet menar vi att det förväntade förslaget om bättre möjligheter till förtidspension också kommer att få stor betydelse för denna yrkesgrupp. Jag kan därför i stort sett hänvisa till vad jag tidigare har sagt i detta sammanhang. Sedan säger herr Åberg, att jag har avfärdat frågan lätt och enkelt genom att hänvisa till möjligheterna att träffa överenskommelse parterna emellan genom kollektivavtal. Jag har inte påstått att det skulle vara lätt — jag sade att även den vägen var beströdd med stora stötestenar men att det kunde finnas vissa utsikter att lösa problemet på det sättet. Jag kan inte yttra mig om huruvida det är svårare för yrkesfiskarna än för andra grupper. Vidare skulle jag vilja säga att i varje fall en av de motioner som tar upp dessa problem, nämligen motionen I: 45, är mycket dramatiskt skriven.

Herr Lindkvist har mycket vältaligt och med stor inlevelse skildrat de orättvisa förhållanden som föreligger på detta område. Det finns inte någon som helst anledning för mig att polemisera mot honom. Vi är helt överens på den punkten. Jag förmodar att Landsorganisationen har god kontakt med de arbetsgrupper som har dessa problem. De har väl ansett att när man inte kan få allt är det i dagens läge viktigast att lösa problemen för dem som är hårdast trängda, nämligen den äldre arbetskraften, och därför har denna skrivelse lämnats till regeringen. Vidare vill jag göra en stilla reflexion i anledning av de yrkanden som framställts och som herr Carlshamre också ansluter sig till. I långa stycken kan jag instämma i hans anförande men inte i hans yrkande. Hur blir det om riksdagen skulle bifalla yrkandet, trasslar man inte till förhållandet beträffande redan tillsatta utredningar? Kommer de att kunna fortsätta sitt arbete? Därefter kan man ju lösa ett delproblem ' ganska snabbt.

Herr talman! När herr Eriksson i Bäckmora verkade förvånad över att jag talade så energiskt för en utredning om sänkning av pensionsåldern, så förvånar det mig i mycket hög grad. Det verkar som om herr Eriksson skulle mena att detta var ett nypåkommet intresse. Herr Eriksson vet säkert om att jag flera år i rad har tagit upp denna fråga och försökt att energiskt driva den. För mig är det en fråga av mycket stor vikt, en angelägen rättvisefråga. Jag tillhör visserligen själv de gynnade som får pension vid 65 års ålder, men jag känner det ytterst otillfredsställande med den brist på jämlikhet som här onekligen föreligger. Därför har jag gång efter annan kommit tillbaka till denna fråga och föreslagit en utredning. Sedan kan man givetvis ha olika meningar om i vilken takt man kan genomföra en sådan reform. Man kan också ha olika meningar om i vilken ordning man ska ta upp de olika problemen. Vad som för mig är viktigt är att få till stånd en utredning om en allmän sänkning av pensionsåldern och att få en sådan utredning i gång så snart som möjligt. Men under tiden den utredningen pågår bör man ta upp de delproblem som reservation nr'4 har försökt att föra fram i fokus. Det ena utesluter ingalunda det andra. Jag tycker att det är riktigt att slå fast detta.
Herr talman!

Det var därför som jag skrev en annan motion som uteslutande gällde möjligheterna till pensionering i yrket som sådant. Jag gjorde detta så mycket hellre som jag i förväg i Danmark och Norge undersökt hur man där ville lösa frågan. Jag vill säga till herr Fredriksson att det här inte föreligger något överbud; här är det bara så att jag kommit överens med norska och danska kolleger om att 62 års ålder är en lämplig pensionsålder när det gäller yrkesfiskare. Detta är i de nuvarande gemensamma nordiska strävandena en liten detalj som vi kommit överens om att försöka genomföra. Detta har alltså ingenting med överbud .eller någonting sådant att göra. Vidare sade herr Fredriksson att han .när det gäller yrkesfiskare inte vet om det går att lösa deras pensionsproblem avtalsvägen eller inte. Jag vet emellertid att det inte går att komma fram den vägen, ty yrkesfiskarna är i lagens mening icke anställda utan är fria företagare; de har exempelvis B-skatt. Men jag skall inte gå närmare in på den frågan här. Det är emellertid angeläget att man inte stirrar sig blind på de förhållanden, som råder enbart för dem som har anställningsavtal, och därvid glömmer bort andra för vilka detta inte är fallet.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal behöver ju inte vara ledsen över att jag i mitt förra anförande med tillfredsställelse konstaterat att folkpartiet har tillägnat sig en positivare syn i denna fråga.

Herr talman! Det kan finnas anledning att i denna debatt om sänkning av pensionsåldern med några ord erinra om motionen II: 100 år 1963. I nämnda motion behandlades frågan om en höjning av pensionsåldern för fast anställd aktiv militär personal. En höjning av pensionsåldern låter märkligt i nu förevarande sammanhang, men det faktum att nämnda motion gällde grupper inom försvaret, nämligen kaptener, fanjunkare och förvaltare i trupptjänst, som erhåller sin pension redan vid 50 års ålder, kan förklara att det synes fullt motiverat att för den gruppen höja pensionsål dern. Gruppen är visserligen inte så stor, men med tanke på rättvisa och jämlikhet kan en höjning vara påkallad. Av den av mig väckta motionen från år 1963 framgick att det var cirka 300 kaptener som årligen pensionerades vid 50 års ålder och att de då erhöll en pension som uppgick till 65 procent av slutlönen. Det beräknas att ett hundratal av kaptenerna under ett antal år fick militära arvodestjänster. De övriga torde vid pensionsavgången vara hänvisade till att söka anställning i näringslivet, där emellertid även lågavlönade befattningar i förening med militär pension i många fall ger en aktningsvärd inkomst. Motionen avslogs av riksdagen, men Kungl. Maj:t fann skäl att, trots att riksdagen hade avslagit motionen, tillsätta en utredning, vilket skedde den 6 december 1963. Utredningen skulle gälla prövning av vissa frågor rörande användande av äldre militär och civilmilitär personal för att därmed slippa pensionering av dessa militärer vid 50 års ålder. Enligt årets riksdagsberättelse skall utredningens huvuduppdrag slutföras under detta år. Det är min förhoppning att så måtte ske och att det inte skall dröja alltför länge, innan Kungl. Maj:t framlägger förslag för riksdagen om ändrade pensionsvillkor för den grupp som jag här har nämnt. Det är angeläget att så långt som möjligt tillse att det blir en någorlunda likvärdig pensionsålder för samtliga grupper i samhället. även om jag anser, herr talman, att en allmän sänkning av pensionsåldern är i högsta grad motiverad, inte minst från rättvisesynpunkt, kan det ändock anses vara fullt berättigat med en höjning för dem som nu har en mycket låg pensionsålder.

Herr talman! Jag anser mig tvungen att ta till orda ännu en gång eftersom herr Eriksson i Bäckmora vid två tillfällen framställt en provocerande fråga och jag alltså har anledning att ge honom ett besked. Jag förstår att herr Eriksson i Bäckmora från sin utgångspunkt finner det alldeles oförståeligt, att man kan vilja göra någonting utöver vad man lovat i ett val. Men då han misstänkliggör herr Wedén och menar att denne inte skulle ha uttalat sig klart på den här punkten vill jag citera herr Wedén ur riksdagsprotokollet. Herr Wedén yttrade bl.a.: »Får jag i detta sammanhang tillägga ett par ord om ålderspensionerna. Vi har här i själva verket tre frågor av stor betydelse. Den första gäller det tillskott som skall lämnas i första hand till dem som har låga pensioner över huvud taget. Huvudfrågan är inte, om det finns ATP-pension eller inte — det kan finnas en liten ATP-pension — utan om vederbörande har låg pension över huvud taget. Det är mycket angeläget att ge dessa personer . ett tillskott. Det andra som vi sedan många år tagit upp från vår sida är frågan om en lägre pensionsålder för dem som bäst behöver det. Men det är klart att herr Hedlund har alldeles rätt i att sedan kvarstår ytterligare ett problem, nämligen problemet om en allmän sänkning av vad man skulle kunna kalla för normalpensionsåldern. Jag tror att det är angeläget att vi här gör klart för oss att alla tre sakerna kräver betydande finansiella insatser, att alla tre sakerna är angelägna men att man skall börja med det som är mest angeläget.» Vi reservanter är beredda att gå med på dessa pensionstillskott, och det hoppas jag att herr Eriksson i Bäckmora också är. Likaså har vi tagit upp frågan om individuell prövning av förtidspension åt grupper med pressande arbete. Det anser vi vara de problem som nu skall prioriteras. Dessutom har vi begärt en utredning om möjlighe terna att införa sänkt pensionsålder. Om herr Eriksson i Bäckmora inte förstår det, så tänker jag ändå inte upprepa det någon mera gång.

Herr talman! Bara några få ord till herr Elias Jönsson. Herr Jönsson kan självfallet anses vara ursäktad i detta sammanhang eftersom han reserverat sig i denna fråga, men min fråga är om han har hela partiet med sig på sin linje. Det ser något underligt ut när man i utskottsutlåtandet finner att de tre folkpartister som varit med om behandlingen av motionerna i denna fråga råkat hamna på skilda ståndpunkter. Herr Elias Jönssons högläsning ur herr Wedéns inlägg i dessa frågor gav ändå inga klara besked om var herr Wedén verkligen står när det gäller spörsmålet om en generell sänkning av pensionsåldern till 65 år.

Jag vill på intet sätt bestrida att denna huvudregel är riktig.

Man har så att säga flyttat över dessa förmåner till barnet och därmed också öppnat en möjlighet för dessa barn att i vissa fall få vårdbidrag i form av invaliditetstillägg. Men då uppstår som också utskottet påpekat den situationen att ett sådant barn inte kan få förtidspension när det fyllt 16 år. Det är detta vi velat försöka få rättelse på genom våra motioner. Och jag upprepar att försäkringsdomstolen gjort en generös tolkning när det gäller vårdbidrag för barnen. Det var vår förhoppning, när vi väckte motionerna, att de skulle kunna överlämnas till pensionsförsäkringskommittén och att denna därefter skulle utarbeta ett förslag, så att frågan om förtidspensionering för dessa - barn, som med nuvarande regler över huvud taget inte kan få förtidspension, kunde lösas på ett smidigt sätt. Försäkringskassorna och riksförsäkringsverket erkänner att det är enbart på formella grunder som pension inte tillerkänns vederbörande. Jag är inte så optimistisk att jag ställer ett yrkande mot ett enhälligt utskott, utan jag har bara velat framföra dessa synpunkter. Jag hoppas att det skall vara möjligt att finna en lösning, och jag kan väl också säga att vi räknar med att på något sätt återkomma i frågan.

Folkpensionsförmånen «finansieras nämligen med skattemedel, och man måste vara svensk medborgare för att få åtnjuta den. Dessa förhållanden kan endast regleras med konventioner. Herr Hammarberg säger att det kan göras undantag vad beträffar vårdbidrag till invalidiserade barn som är under 16 år. Det är nog riktigt. Genom överenskommelse med annat land med vilket vi har en konvention kan man räkna vårdbidraget som annan social förmån än folkpensionsförmån, även om detta bidrag i Sverige ligger inom folkpensionssystemet. Man kan alltså göra vissa undantag.

Herr Hammarberg har alltså rätt i att man när det gäller vårdbidrag kan träffa överenskommelse som medger undantag. När det gäller folkpensionsförmåner är konventionsvägen den enda man kan gå. Det är ju så med konventioner att man inte bara kan ge förmåner till medborgare som kommer hit från annat land, utan krav måste ställas att svenska medborgare som vistas i ifrågavarande land där skall få någorlunda jämförliga förmåner. Utskottet finner inte någon anledning att föreslå en ändring i gällande ordning. En ändring skulle förutsätta att svenskar som reser till länder, med vilka vi har en konvention, tillförsäkras en motsvarande trygghet i dessa länder. Sådana frågor kan inte lösas på annat sätt än genom en konvention, vilket är ett ärende på departementsplanet. Jag vill med det anförda, herr talman, yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! I ett svar på en enkel fråga i andra kammaren i maj 1967 uttalade socialministern att det enligt hans mening var vanskligt att göra skillnad för olika folkpensionsförmåner i fråga om de grundläggande villkoren. Tack vare en generös tolkning av försäkringsdomstolen har möjlighet öppnats att ge invaliditetsersättning och förtidspension till barn under 16 år, men när dessa barn fyller 16 år finns ingen möjlighet för dem att få förtidspension. Detta strider mot vad socialministern uttalade i sitt svar på den enkla frågan i maj 1967. I stället hamnar man i den situationen att när barnen har fyllt 16 år faller både barnbidrag och vårdbidrag bort, och man måste sätta in socialhjälp. Efter vad jag kan förstå spelar detta kanske inte så stor roll för kommunerna, eftersom de lär ha möjlighet att få statsbidrag som täcker hela socialvårdskostnaden. Situationen är nu den att man först har en pensionsförmån, så länge man är under 16 år, men sedan, när man fyllt 16 år, måste vända sig till socialvården för att få ett liknande bidrag. Det är detta förhållande vi hade hoppats kunna få en ändring på genom vårt motionsförslag.
Herr talman! Jag har också väckt en motion i denna fråga. I själva sakfrågan kan jag instämma i de synpunkter som herr Hammarberg tidigare har framfört. Därutöver vill jag nämna att första lagutskottet under en följd av år har haft att behandla motioner om en utvidgning av medborgarskapslagstiftningen, som skulle innebära att barn till fäder med utländskt medborgarskap skulle ges ökade möjligheter att få svenskt medborgarskap. I andra kammaren har en växande minoritet varit positivt inställd till denna tanke och velat ha en ändring av gällande medborgarskapslagstiftning. Hade detta förslag vunnit riksdagens bifall, skulle man därmed ha löst dessa problem. Majoriteten har avslagit motionsförslagen med den motiveringen att dessa frågor får lösas i det konkreta fallet. När man kommer till de aktuella frågorna om sociallagstiftningen får man se över dem och lösa problemen den praktiska vägen. Det låter sig sägas, men här har vi ett praktiskt förslag till lösning av en aktuell fråga, och då stöter vi på det hinder som fröken Sandell har berört, nämligen att problemet skall lösas konventionsvägen. Vi har emellertid izgen konvention med vissa länder, och därför kan denna fråga inte lösas. Jag kan förstå att det skälet är ganska bärande. Jag vill emellertid konstatera att riksdagen tidigare i år har sagt att det är angeläget att lösa dessa frågor men att de bör lösas i de praktiska fallen. Riksdagen konstaterar nu att dessa praktiska fall kan man inte lösa. Resultatet blir att de utvecklingsstörda ungdomarna får sitta emellan för att vi inte kan finna praktiska lösningar på aktuella frågor. Jag har inget yrkande, herr talman, men jag vill konstatera att vi är ganska litet handlingsfähiga här i riksdagen när vi inte kan lösa dessa praktiska frågor.

Herr talman! Jag vill bara säga till herr Hammarberg att socialministern i det nämnda svaret på en enkel fråga starkt betonade att problemet kunde lösas om karaktären av folkpensionsförmån togs bort i fråga om vårdbidrag för barn. I vår lagstiftning är detta bidrag en folkpensionsförmån, men man kan träffa överenskommelser med andra länder — och det har man i vissa fall även gjort — om att inte räkna bidraget som en folkpensionsförmån utan som annan social förmån. Har man en sådan överenskommelse kan man ge vårdbidrag även om man inte har en konvention som anknyter till folkpensionssystemet. Socialministern framhöll vid samma tillfälle att det var svårt att lösa denna fråga. Det finns en annan möjlighet att lösa den, nämligen genom att föräldrarna blir svenska medborgare. Om de har bott här i många år och deras barn haft vårdbidrag kanske i flera år upp till 16 års ålder är lösningen faktiskt att de får svenskt medborgarskap. Eftersom vårdbidraget för närvarande i vår lagstiftning räknas som en folkpensionsförmån men i vissa fall efter överenskommelser kan räknas som annan social förmån kan det uppstå skillnader i behandlingen. Man kan få vårdbidrag i vissa fall, men när barnet blir 16 år och bidraget skall räknas som socialförmån kan frågan bara lösas genom en konvention.

Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande behandlar två motioner, II: 161 och I: 140, i vilka vi motionärer yrkat att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om skyndsam utredning och förslag om ersättning för bestridande av kostnader för hämtning av läkemedel från jourapotek.

Det är en social orättvisa mot denna grupp av människor. Låt vara att det är en liten grupp, men orättvisan är väl fördenskull lika stor. Vi hade räknat med möjligheten att efter läkares påskrift hos försäkringskassan kunna få ut ersättning för kostnader för hämtning av sådan medicin. Nu säger utskottet i sitt utlåtande att provinsialläkaren har medicin med sig. Det har han i viss mån, men det är ofta inte den medicin som han vill ordinera patienten. Därför blir denne tvingad att söka sig till ett långt bort liggande apotek, som har jour och alltså är Ööppet. Det blir förenat med stora kostnader för den enskilde. I utskottsutlåtandet sägs också ati när det gäller distributionen av läkemedel skulle man kunna tänka sig att läkemedelsförsörjningsutredningen, som inom kort beräknas avlämna sitt betänkande, skuHe kunna komma fram till någon lösning på detta problem. Då kanske problemet kan lösas i den riktning som, vi motionärer har tänkt oss. Jag har därför inte något yrkande utan vill endast uttala den förhoppningen, att .den utredning som man talar om i utskottsutlåtandet skall kunna lösa.-denna fråga på ett för dessa människor tillfredsställande sätt.

Herr talman! Bestämmelserna om reseersättningsförmånerna inom sjukförsäkringen är ganska detaljerade. De är. också ofta föremål för missnöje. Det är säkerligen tid för en översyn av bestämmelserna. Som vi ser av nästa ärende på föredragningslistan föreligger det många önskemål i fråga om ersättning för resor i samband med sjukdomsfall. Sjukförsäkringskommittén skall enligt sina direktiv göra en översyn av dessa spörsmål. Utredningen kommer inom den närmaste tiden att syssla med just dessa frågor: Den sak som motionärerna tagit upp kan sägas utgöra en del av denna fråga inom sjukförsäkringen. Detta är ett nytt område, som man önskar föra in under bestämmelserna om ersättning för resa i samband med sjukdom. Läkemedelsrabatterna ligger visserligen inom sjukförsäkringen, men att till denna förmån knyta även bestämmelser om ersättning för själva avhämt ningen av medicin vid apotek anser utskottet skulle vara att ytterligare komplicera systemet med reseersättning. Det skulle möjligen också öppna portarna för en mycket svårkontrollerad och ur sociala synpunkter måhända inte så angelägen procedur. Det skulle dessutom bli en ur administrativ synpunkt mycket svårbemästrad hjälpform. Skulle man försöka sig på att bestämma i vilka fall "ersättning skall utgå för avhämtning av medicin vid apotek, fick man säkerligen en djungel av byråkratiska bestämmelser. De akuta sjukdomsfallens relation till jourapoteken är nog inte av sådan art att en lagstiftning i ämnet kan vara nödvändig. Med de synpunkter som andra lagutskottet i övrigt har lagt på detta ärende, vilka herr Magnusson själv här har understrukit, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag är inte säker på att detta skulle bli så besvärligt rent administrativt. Man får ju i andra fall inom detta område lita på de intyg som läkarna skriver ut. Jag har ingen förståelse för varför ett intyg i detta avseende skulle medföra mer problem och vara mindre att lita till än intyg på andra områden inom sjukförsäkringen. Det rör sig naturligtvis inte om stora pengar, men det är ändå en social orättvisa mot de människor som drabbas av dessa stora kostnader.

Herr talman! Tredje gången gillt var det första intrycket av tredje lagutskottets utlåtande nr 11 över motionen II: 166. Det är nämligen tredje gången vi väckt frågan om hyressättningen på inackorderingsrum. 'Vid närmare genomläsning kan motionärerna — fru Hörnlund, fru Thunvall och jag — konstatera att det endast rör sig om en halv framgång. I jämförelse med förra årets motion har den fått en ingående prövning, vilket visat att motionen inte varit obefogad. Sedan den sist behandlades har ungdomsbostadsutredningen = tillsatts och börjat arbeta. Därför ansåg vi att denna utredning skulle få i uppdrag att utreda frågan om skälighetsprövning av hyressättningen för inackorderingsrum . och del i lägenhet. Utskottet har funnit att det otvivelaktigt förekommer missförhållanden i form 'av uppskörtningar m.m. på marknaden för inackorderingsrum. Enligt utskottets mening är det önskvärt att man på lämpliga vägar söker komma till rätta med' dessa problem. Nyligen publicerade uppgifter om beslut av hyresnämnderna i Stockholm och Göteborg om sänkta hyror för möblerade lägenheter visar med önskvärd tydlighet behovet av sådan prövning. Vad vi vill är att sådan prövning skall kunna gälla för den typ av boendeform som vi tagit upp i motionen. Enligt vad utskottet erfarit ser utredningen som sin främsta uppgift att söka få till stånd goda alternativ till Nr 15 101 Jakten på: råbock inackorderingsrummen. Detta är ju gott och väl. För närvarande har nära en kvarts miljon människor måst lösa sin bostadsfråga genom att vara inneboende hos andra. De som prövat detta vet att det kan vara på både gott och ont. Det är utan tvivel en boendeform som innebär en nödlösning för flertalet ock som måste bestå en lång tid framöver tills förslag från den utredning som här nämnts kan framläggas och realiseras. Jag hoppas därför att utredningen omprövar sin uppfattning, att sådana spörsmål som aktualiserats genom motionerna skulle falla utanför uppdraget. I vetskap om att det finns problem för många av det stora antal. personer, som måste lösa sin bostadsfråga genom inneboendesystemet och att uppskörtning ofta drabbar de ekonomiskt mest svaga grupperna, förutsätter jag att utredningen tar utskottets: skrivning ad notam. Herr talman! Jag har inte något annat yrkande än bifall till utskottets förslag.